Fru talman! Erling Bager har frågat mig vad jag tänker göra för att den svenska kyrkan i S:t Petersburg ska övergå i svensk ägo. Regeringen har sedan flera år tillbaka arbetat för att S:ta Katarina kyrka i S:t Petersburg ska upplåtas för verksamhet kopplad till Sverige. Målet är, som Erling Bager skriver, att den svenska församlingen i S:t Petersburg ska kunna använda en del av byggnaden och att se över möjligheterna att inrätta ett informations och kulturcentrum i den andra delen. Frågan har flera gånger varit uppe i samtal mellan statsminister Göran Persson och president Vladimir Putin. Sverige har uttryckt intresse för att kyrkobyggnaden ska bli en mötesplats för svenskt och ryskt kulturliv, och detta har välkomnats på rysk sida. Frågan om överlämnandet har sedan dragit ut på tiden av tekniska skäl. För att Sverige ska kunna ta över ansvaret för byggnaden krävs att ett antal avtal tecknas. Det övergripande avtalet mellan våra regeringar om inrättandet av ett kultur och informationscentrum är färdigförhandlat. Till detta avtal finns ett protokoll om villkoren för ett överlämnande av lokaler i kyrkobyggnaden till centrumet. Även protokollet är i det närmaste färdigförhandlat. Det är riktigt att den ryska interna beredningen av protokollet har dragit ut på tiden. Svenska regeringen har regelbundet i samtal med ryska företrädare understrukit vikten av att frågan får en lösning. Det är min förhoppning att texterna kan färdigställas inom kort och att avtalen ska kunna undertecknas. Samtidigt som vi fått mer klarhet i avtalsfrågan har de lokala myndigheterna i S:t Petersburg sagt upp den sportskola som tidigare disponerade nästan hela kyrkobyggnaden. Den svenska församlingen har tillfälligt fått nyttjanderätten till och ansvaret för hela kyrkan. Församlingen kan alltså i dag bedriva sin verksamhet i kyrkan. I planeringen av ett eventuellt kultur och informationscentrum i delar av kyrkobyggnaden måste hänsyn tas till församlingens behov och önskemål. Parallellt med detta arbete genomför vi på svensk sida en särskild analys av förutsättningarna för att skapa ett svenskt centrum i kyrkobyggnaden. Vi utröner vilket intresse som finns hos svenska och ryska aktörer för ett centrum, vilken verksamhet som bör bedrivas samt hur verksamheten ska finansieras, organiseras och ledas. Vi ser även över vilka renoveringsbehov som finns. Denna analys ska vara klar i mitten av juni. Därefter ska slutsatserna beredas i Regeringskansliet. Inrättandet av ett centrum förutsätter naturligtvis att vi slutgiltigt kan komma överens med den ryska sidan och med den existerande svenska församlingen. Intresset för Sverige är omfattande i S:t Petersburg och nordvästra Ryssland. Ett kultur och informationscentrum skulle kunna fungera som ytterligare en brobyggare mellan Sverige och Ryssland.

Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret, som är bra och som klart pekar på att vi äntligen ska få en lösning på denna fråga som har tagit så lång tid och där UD i Sverige har varit mycket senfärdigt i beredningen. Jag vill däremot säga att den svenska ambassaden i Moskva och generalkonsulatet i S:t Petersburg har gjort ett utmärkt arbete med att skynda på processen. Under den förra utrikesministern skedde det knappast någonting som förde frågan framåt. År 1934 konfiskerade Sovjetunionen kyrkan. Den blev gymnastik och sporthall. Jag har varit där många gånger, och det luktar svett. Kyrkan är fördärvad invändigt. På golvet i kyrkorummet har man målat grön färg och handbollslinjer. Man har lagt ett bjälklag i kyrkan, och däruppe är det också gym och annat. Jag var där så sent som i mars i år, och då var det fortfarande sportaktiviteter. Jag ser dock i svaret att det nu har skett en förändring så att församlingen har möjligheter att ha gudstjänster. Det har funnits en svensk kyrka i S:t Petersburg sedan 1700-talet. Denna kyrka ritades av en svensk arkitekt, och det svenska generalkonsulatet ligger nästan vägg i vägg. Under lång tid av förnedring har dock ryssarna haft kyrkan till sporthall, medan Finland och Estland har fått tillbaka sina kyrkor. Nu ser jag optimism i svaret. Det enda jag skulle vilja fråga utrikesministern är: Kunde man kanske få en mer exakt tidpunkt för när frågan är helt löst? Jag talade med Göran Persson i förra veckan som sade att han hade gjort allting när han träffat Putin, och det vet jag. Det har även den svenske ambassadören rapporterat. Men kunde vi möjligen få en mer exakt tidpunkt? Sker det i år att kyrkan överlämnas, eller tar det tre år?

Fru talman! Jag hoppas verkligen att vi får se rörelse i den här frågan nu. Jag vill inte göra någon skuldfördelning här, och jag vill försvara mina UD-kolleger. Vi har gjort allt som vi har kunnat, såvitt jag har förstått. Byråkratin mal långsamt, inte minst på rysk sida. Vi har att göra med ett antal myndigheter som måste dras in i den här processen. Den frustration som Erling Bager uttrycker har vi känt i förhållande till viss del av myndighetsbehandlingen i Ryssland, detta trots att så starka markeringar har gjorts, från Sveriges statsminister och Rysslands egen president. Då kan man fråga sig vem som styr i ett land. Vi hoppas verkligen nu att det här får rörelse. Vi har satt en av våra mest dynamiska diplomater på frågan, nämligen Sven Hirdman, förre ambassadören. Han har nu tagit sig an den här frågan och ska ta nästa steg i den här processen, en analys av vad som ska förekomma i vårt nya centrum. Jag är väldigt försiktig när det gäller att ange exakt tidpunkt. Men den otålighet som Erling Bager uttrycker delas av mina kolleger på UD, ambassaden i Moskva, generalkonsulatet i S:t Petersburg och av mig själv. Vi ska driva den här frågan starkt. Vi ser den också i ett större sammanhang. Vi följer Ryssland oerhört noga. Det är viktigt att främja kontakterna inte minst mellan S:t Petersburg och västra Ryssland och Sverige. Stockholm och S:t Petersburg har en nära relation - därmed inte sagt att också Göteborg har en nära relation. Vi behöver också stärka kulturutbytet generellt över Östersjön. Vi ser våra kolleger i Östersjöområdet, från Finland och Danmark och Norge, som intensifierar sina ansträngningar. Sverige har ju starka historiska band till detta område. Vi har all anledning att ha en meningsfull stark närvaro i S:t Petersburg. Det här är en fråga som har en djupare betydelse sett i det historiska perspektiv som Erling Bager anger, men den är också av vikt i ett läge när vi äntligen fått slut på detta eländiga kalla krig och vi ser demokrati och marknadskrafter och rättigheter spridas runtom i vårt närområde. Ett centrum av den här arten, som vi för bara 15-20 år sedan kunde betrakta som en dröm, bör ses som en möjlighet och bli, som jag sade, ett nytt brobygge mellan Sverige och Ryssland. Det handlar därmed också om det mål som jag tycker är så angeläget att sträva efter, nämligen att Östersjöområdet ska vara ett område som förenas inte bara av gemensamma intressen utan också av gemensamma värderingar.
Fru talman! Åter ett tack för att det är ett så klart svar som lämnas i denna viktiga fråga! Synd bara att inte May Andersson, som har varit på generalkonsulatet fram till i april, fick uppleva det här. Hon jobbade mycket med kyrkofrågan. Men hon gick, såvitt jag förstår, i pension i april månad. Men vi är överens här. Det är inte mycket mer att tillägga än att jag är glad åt att det äntligen kommer ett så klart svar från UD och att det sätter fart på frågan. Jag förstår att Jan Eliasson kommer att vara pådrivare.